Herr talman! I dagens stora debatt vill jag endast ta upp ett delområde. Först vill jag då konstatera den ökade uppmärksamhet som nu ägnas de informationsfrågor som hör hemma under tredje huvudtiteln. Detta gäller både information om Sverige i utlandet och den information om svensk utrikespolitik och internationella förhållanden som ges i Sverige. Jag kommer här främst att behandla vissa frågor som gäller det sistnämnda området. Inom utrikesdepartementet pågår förberedelser för en ökad informationsservice. Man tillgodoser därmed en tidigare gjord hemställan från riksdagen. Det noteras med tillfredsställelse. Informationen om den svenska utrikespolitiken har länge lämnat åtskilligt övrigt att önska. Detta gäller även information om det i hög grad beaktansvärda arbete som nedläggs av de ständiga svenska delegationerna på olika håll i världen. Utrikespolitik har för genomsnittssvensken ofta tett sig som något ganska avlägset och främmande, utövat av yrkesdiplomater som talar ett språk vilket ännu mera fjärmar hela detta ämnesområde från allmänheten. Onekligen finns det en nimbus av avskildhet kring allt som har med utrikespolitik och dess utövare att göra. Åtskilligt hänger kanske "EE FRRRAA R NrAN A RR FRANS SA Fe on RS RR ara Eee samman med den sociala status som sedan gammalt tilldelats yrkets Nr 123 utövare, och man känner knappast till den föga glamorösa arbetsvardagen Onsdagen den på ambassader och i delegationer. 4 maj 1977 Det kunde vara frestande att här också säga några ord om de anonyma ambassadhustrurna. De skymtar ibland i veckotidningsreportage, men = Internationellt deras faktiska vardag ligger vanligen ganska långt ifrån den glättade till — utvecklingssamarvaro som beskrivs där. Att vara ingift i UD är f. ö. inte utan problem. bete m.m. Vem ordnar sysselsättning åt en diplomathustru med eget yrke när maken plötsligt flyttas i väg till ett annat land? Här finns ett begränsat men dock jämställdhetsproblem. En annan orsak till den distans som vanliga människor kan känna till UD torde vara den sekretess som med nödvändighet måste finnas. Den kan ha överdrivits — med rätt eller orätt — men allmänheten torde vara ganska väl medveten om den. Detta har i sin tur lett till ett ointresse för utrikespolitiken hos många människor som det är nödvändigt att bryta. Dess bättre finns det också i dag ett starkt och påtagligt behov inte bara av insyn i detta hittills nästan tabubelagda område utan också av kunskaper. Man vill veta — därför att man känner sitt ansvar som medborgare i sitt land men också som medmänniska i ett globalt sammanhang. Här finns ett växande intresse för den svenska biståndspolitiken och det sätt varpå den utformas. Här finns också ett alltmera uttalat krav på information om de stora och komplicerade problem som hänger samman med nedrustning som en förutsättning för beständig fred. Man känner osäkerhet inför u-ländernas krav på en ny ekonomisk världsordning, vad det innebär och hur det kommer att beröra oss, vår livsföring, vår standard och våra framtida möjligheter. De globala miljöproblemen, ofta konkretiserade i närproblem med bakomliggande vittgående orsaker t.ex. i fråga om vatten och luftföroreningar liksom misshushållningen med våra ändliga resurser, möter man i frågor från många människor. Helt naturligt känner kvinnor ett särskilt intresse för de utvecklingssträvanden som funnit uttryck i världaktionsplanen för jämställdhet mellan män och kvinnor och för den uppföljning som man väntar på men som man ännu vet ganska litet om. Ändå pågår ett uppföljningsarbete inom FN, som bl.a. resulterat i att en text till konvention mot diskriminering av kvinnor kommer att föreläggas höstens generalförsamling. Fru Sundberg har tidigare berört denna konvention. Jag vill framhålla att den redan har behandlats av ECOSOC under första veckan av vårsessionen och att man har beslutat dels att den skall vidarebefordras till generalförsamlingen i höst, dels att den skall utsändas till medlemsstaternas regeringar för opinionsyttring. Dessa remissyttranden skall vara tillbaka till FN-sekretariatet före den 15 juli. Jag hade tillfälle att för Sveriges räkning delta i det fortsatta sammanträdet med FN:s kvinnokommission i december 1976, när man slutförde arbetet med konventionstexten. För Sveriges del hade vi önskat en betydligt mer framåtsyftande konvention. Först och främst menade 87 vi att konventionen borde ha kallats konvention mot könsdiskriminering och icke konvention mot kvinnodiskriminering. Vi hävdade också att alla förändringar i kvinnors förhållanden som syftar till verklig jämställdhet inte kan ske utan att motsvarande förändringar sker beträffande männen. Här mötte vi emellertid ett ganska bestämt motstånd från i första hand östländernas kvinnor men även från många u-landskvinnor, som slöt upp bakom östländerna. Vi har alltså nödgats att kompromissa på vissa punkter. Det skedde t.ex. beträffande frågan om man skall ha en särlagstiftning för kvinnor när det gäller skydd på arbetsplatser. Vi menade att arbetsplatser bör utformas så att de skyddar både män och kvinnor, medan man från östländernas sida bl.a. hänvisade till att kvinnor behöver speciellt skydd i egenskap av släktets fortplantare. Man tänkte då inte på att även män kan utsättas för genetiska skador på arbetsplatser eller för andra skador. Vi har kompromissat på många punkter, och vi gjorde det därför att vi menar att det här mera gäller att visa solidaritet med u-ländernas kvinnor än att söka trumfa igenom en syn som ännu känns alltför avancerad för dessa kvinnor. Detta kom till synes t.ex. när vi på vissa punkter begärde att det i texten skulle stå ”män och kvinnor”. Vi ville t.ex. när det gäller ansvaret för barnen lansera ordet föräldraskap. Men vi märkte då att det motsvarande engelska ordet parenthood inte alls betyder vad vi menar i Sverige. F. ö. gick det inte alls att översätta till spanska. Inte heller det franska ordet ansågs ha den betydelse som vi ville lägga in i det. Vi försökte då att lansera ”fäder och mödrar” eller i varje fall ”män och kvinnor”. På några punkter lyckades vi, på andra fick vi som sagt kompromissa. Vi ansåg det emellertid viktigt att texten blev så litet kontroversiell som möjligt, så att inga länder av den orsaken skulle avstå från att ratificera konventionen. Vi avsåg därvid givetvis främst sådana länder där kvinnorna bäst behöver ett påtryckningsmedel av det slag som konventionsförslaget utgör. Ännu mindre än när det gäller världsaktionsplanen för jämställdhet mellan män och kvinnor har det talats och skrivits om den deklaration och aktionsplan för jämställdhet i arbetslivet för kvinnor som antagits av den internationella arbetskonferensen. I sammanhanget kan också nämnas den av samma organisation utarbetade basbehovsstrategi som antogs vid världssysselsättningskonferensen förra sommaren. Den innebär, som redan påpekats här i kammaren, att utvecklingssamarbetet med prioritet inriktas på att tillgodose de fattigaste människornas grundläggande behov av mat, kläder, bostad, arbete och sociala tjänster — en inriktning som centerpartiet tidigare pekat på i motioner om den svenska biståndspolitiken. Några känner till dessa frågor och tar upp dem för att få veta mera, men alltför många av den svenska allmänheten vet ingenting därom. Ännu ett område där alltför litet har gjorts för att informera allmänheten och där man i dag möter ett krav på upplysning utgör den kommande europeiska säkerhetskonferensen i Belgrad. När konferensen om några veckor kommer att äga rum kan man förutse ett tillfälligt uppblossande informationsnit inte minst i pressen med långa artiklar som få orkar läsa. Ett jämnare utbud skulle dels i tid förbereda människor på vad som skall komma, dels göra det möjligt för betydligt flera att tillgodogöra sig den upplysning som förmedlas. Här bör den vidgade informationsservice som förbereds inom UD kunna fylla en uppgift även när det gäller en effektiv och fruktbringande kontakt med pressen. En viktig funktion i detta sammanhang fyller också Svenska FN-förbundet, inte minst därför att förbundet arbetar på sikt och i sin information ständigt försöker att ligga före och möta kommande behov. En välbehövlig uppräkning av det statliga anslaget till FN-förbundet har skett, men alltjämt är förbundets resurser otillräckliga för att det skall kunna fylla sin uppgift som centralt organ för FN-information i Sverige. Som paraplyorganisation för praktiskt taget hela Organisationssverige har förbundet en räckvidd som i sitt slag är ganska enastående. Därtill kommer ett växande antal lokala FN-avdelningar och distrikt. Målet är minst en FN-förening i varje kommun. Ännu är man långt från förverkligandet av detta och brist på medel försvårar en kontinuerlig utbyggnad. Jag skulle här vilja rekommendera våra anslagsgivande myndigheter att studera uppbyggnaden av den norska FN-organisationen, som verkligen kan sägas vara geografiskt heltäckande. Norska FN-förbundet har t.ex. en regional utbyggnad som omfattar hela landet. Medelstilldelningen är också såväl i Norge som i Danmark av annan storleksordning än i Sverige. Av de målgrupper som det svenska FN-förbundet regelbundet når är skolan med lärare och elever en av de viktigaste. Detta informationsområde bör kunna vidgas. Därmed skulle också en grund läggas för en ny och brett förankrad medvetenhet när det gäller både svensk utrikespolitik och internationellt samarbete. Förbundet har i ett försök med en speciellt för förskolebarn skriven barnbok vid ett tillfälle vänt sig till förskolan. Försöket blev en klar framgång, som manar till efterföljd. Tyvärr har bristande resurser hittills omöjliggjort detta. Jag vill gärna se årets ingalunda oväsentligt höjda bidrag till Svenska FN-förbundet som början till en ny policy från statsmakternas sida och som ett tecken på att man är medveten om betydelsen av det arbete som förbundet bedriver liksom att dessa behov måste tillgodoses. Herr talman! I sitt yttrande om informationsanslagen framhåller utrikesutskottet att man ”noterat att biståndspolitiska utredningen även avses precisera de allmänna målen för den statligt finansierade u-landsinformationen och överväga informationsverksamhetens organisatoriska former”. Jag förutsätter att utredningen i sitt fortsatta arbete kommer att beakta det växande informationsbehovet och att man skall finna vägar och medel för att tillgodose detta. Herr talman! Jag har här velat lägga fram vissa synpunkter på det ändrade informationsbehov som föreligger. I övrigt har jag inte annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Internationellt utvecklingssamar
Herr talman! Jag har djup respekt för det arbete som bedrivs i FN sammanhang för att åstadkomma resolutioner och för information om konferenser. De är förmodligen helt nödvändiga. Men jag tycker att vi i denna biståndsdebatt också måste efterlysa litet praktiska exempel på information och upplysning om hur vi skall kunna sprida den och väcka opinionen ytterligare för de insatser som görs. Jag har hört ytterst få, om ens något, exempel på detta tidigare under den här debatten. I reservationen 7 vid utrikesutskottets betänkande nämns att regeringen, enligt reservanternas uppfattning, har talat alltför litet om biståndsbehovet i Mocambique. Jag kan, utan att ha varit i Mogambique, utan vidare vitsorda detta, och jag kan göra det därför att Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund har täta och goda informationer från det landet. Det bör kanske sägas här att Mogambiques nuvarande ekonomiska situation är svår. Omställningsproblemen inom jordbruket och industrin har förorsakats av att 200 000 portugiser har lämnat landet, som därmed mist huvuddelen av sin utbildade arbetskraft. Det är egentligen rätt fantastiskt att mer än 2000 jordbruksenheter med modern utrustning praktiskt taget står övergivna av sina forna ägare och att majoriteten av tekniker och övrig utbildad arbetskraft har lämnat landet. Det är enorma problem som regeringen har att bemästra. Vid fastställande av planeringsramar till Mogambique hänför UNDP också Mogambique till de 25 fattigaste länderna i världen. Vi har hört många beskrivningar av detta av mogambikanska kvinnor som gästat vårt förbund. Vi har också i delegationer till Mogambique kunnat övertyga oss själva om förhållandena där. I anslutning till FN:s kvinnoår och Mogambiques befrielse tog nämligen det socialdemokratiska kvinnoförbundet initiativ till en informationskampanj som vi kombinerade med en insamling till kvinnoorganisationen OMM. Vi tryckte foldrar och vi hade gäster från Mogambique på kongress. Bl. a. vid ett kvinnoseminarium fick vi verkligen klart för oss att det trots allt tal om kvinnornas ofta låga status i de fattiga länderna finns intressanta undantag. Frigörelsekampen har tagit i anspråk kvinnorna på ett sådant sätt att de också kommit att spela en roll i det efterföljande utvecklingsarbetet. Fru Fredgardh berörde denna roll då hon nämnde arbetet på olika deklarationer och resolutioner, där man klart uttalade att kvinnorna skall vara med. Sådana länder väckte därför ett berättigat intresse i kvinnokretsar här hemma.

Detta har givit de deltagande — och det är verkligen reciprokt — tillfredsställelsen att knyta givande kontakter. För oss har det varit gläjande att kunna minska de ekonomiska svårigheter som möter en organisation i ett fattigt land. Organisationen OMM har inför landets uppbyggnad fått i uppdrag att lära kvinnor läsa och skriva, att upprätta centraler för undervisning i barnavård, hälsovård och näringslära, att arbeta för kvinnornas rätt att delta i samhällslivet, att bygga och bedriva barnstugor, att arbeta för jämställdhet mellan män och kvinnor och att bekämpa prostitutionen. De erfarenheter som vi har gjort — våra kontakter med Mogambique och vår insamling till Mogambique fortsätter — ligger till grund för motionen 1058. Huvudanledningen till att vi skrev den var att vi ansåg det vara viktigt att bistånd förmedlats utöver de vanliga kanalerna mellan statliga myndigheter. Ett sådant samarbete som jag här har talat om tycker vi bör kunna utvecklas i ökad grad. Man får en starkare inlevelse i utvecklingsproblemen, och man får ökade insikter i hur man kan lösa dem. Vi tror att sådana projekt som kan innehålla ett direkt ekonomiskt stöd, stöd genom organiserande och genomförande av utbildning som stärker kvinnorna eller undanröjer hinder för deras deltagande i samhällsarbetet eller stöd genom olika former av personalinsatser, är givande och ökar engagemanget. Vårt kvinnoförbund är inte ensamt om detta. Den fackliga rörelsen har också mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete, främst genom FFI och yrkesinternationalerna. På senare år har LO och TCO gemensamt vidgat sitt direkta stöd till fackliga organisationer i u-länderna, främst på utbildningsområdet. Den svenska kooperationen kan läggas till raden av de organisationer som i många år har arbetat med biståndsverksamhet. Inom dessa folkrörelser finner man ett mycket starkt intresse för internationellt bistånds och solidaritetsarbete över huvud taget. Vi tror att olika initiativ av denna art bör kunna inordnas inom länderramarna. Det kan bli mönsterbildande för ett bredare samarbete mellan vårt land och u-länderna om det får erforderligt stöd från biståndsmyndigheterna. I vår motion föreslås att riksdagen skall ge regeringen till känna vad som har anförts i motionen beträffande medverkan av svenska folkrörelser inom utvecklingsarbetet i programländer för svenskt bistånd.

Det sägs också att i SIDA:s budget har man tagit ytterligare initiativ för att ge folkrörelserna möjligheter till denna typ av informationskampanj. Jag inbillar mig att vår motion har om inte annat så dock riktat riksdagens uppmärksamhet på den informations-, bistånds och kontaktform som håller på att växa sig fram och som för den enskilda individen kan vara det medel som behövs för att hans engagemang för biståndsfrågor skall växa. Jag har inget yrkande, herr talman. Internationellt utvecklingssamar
Herr talman! Den biståndspolitiska utredningen har avlämnat sitt huvudbetänkande och därmed, får vi hoppas, lagt grunden för en förnyad debatt om utvecklingssamarbetets inriktning. Enigheten om biståndspolitikens huvudlinjer är betydande, vilket inte utesluter skarpa meningsskiljaktigheter i vissa frågor — något som ju demonstrerats här i kammaren i dag. Den framarbetade och i sig värdefulla enigheten kring biståndspolitiken får inte heller bli en hämsko på nydaning och nytänkande. Världen står inte still. U-ländernas situation, krav och prioriteringar förändras. Den svenska u-landspolitiken måste utvecklas, anpassas och förbättras. Hur skall Sverige svara upp mot u-ländernas krav i den s.k. nya ekonomiska världsordningen? Hur skall vi med hjälp av en välbalanserad ekonomisk politik, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik kunna klara strukturomvandlingen här hemma så att vi både kan köpa u-ländernas produkter och bibehålla en sådan kraft i vår egen ekonomi att bl.a. vår förmåga att ge bistånd upprätthålls? Det finns i dessa tider av en växande utlandsskuld anledning att erinra sig att det endast är genom att dela med oss av svenska resurser, av egna varor och tjänster som vi i verklig mening avstår något till u-länderna. Det är genom en effektiv, resurssnål och växande produktion och export som vi får möjlighet att öka vårt bistånd. Hur skall Sverige svara upp mot u-ländernas önskemål att deras andel av världens industriproduktion skall öka från nuvarande 7 96 till ca 25 96 år 2000? Är vi beredda att hjälpa u-länderna i denna deras strävan? Är vi beredda att ge ett positivt gensvar till de många av våra samarbetspartner som framför önskemål om att få till stånd ett samarbete med svensk industri? Ganska representativ för hur många u-länder ser på saken tror jag att Vietnams vice utrikesminister Thach var, när han inför en delegation från SIDA:s styrelse förklarade att bistånd är nog bra, men det Vietnam nu ville ha var ett bredare samarbete med Sverige som skulle gynna båda länderna. Han efterlyste ett samarbete med svensk industri. Jag menar att det nu är hög tid att finna nya former för en samverkan mellan den statliga biståndspolitiken och svenskt näringsliv. Det tekniska kunnande och den industriella erfarenhet som u-länderna vill få del av finns hos svensk industri. Det är där det kunnandet och den erfarenheten måste hämtas — hos industrins tekniker och företagsledare. SIDA kan aldrig inom sig bygga upp ett så vittomfattande tekniskt kunnande att det svarar mot u-ländernas skilda önskemål om hjälp till industrialisering. Bai Bang är ett talande exempel på hur svårt det är för en biståndsmyndighet att klara ett stort industriprojekt.

U-länderna vill ha ett bredare samarbete med i-länderna. De vill inte att vår samverkan bara skall handla om bistånd. Sverige skall inleda ett s.k. bredare samarbete med Tunisien och Cuba i takt med att vårt bistånd till dessa länder trappas ned. Andra u-länder än de med vilka vi har ett direkt biståndssamarbete kan också vilja ha en samverkan med Sverige, t.ex. i fråga om teknologi och utbildning. Det bredare samarbetet kan innehålla kulturellt utbyte, kontakt mellan universitet och högskolor samt mellan olika folkrörelser. Hur kan SIDA:s roll utvecklas? SIDA är i dag något av en diversehandel i biståndsteknik och biståndsinsatser. Kan SIDA:s kompetens och kapacitet till kunskapsöverföring utvecklas och förstärkas på vissa områden? Sverige har gjort banbrytande insatser när det gäller familjeplanering. Skulle SIDA kunna göra en liknande insats t.ex. när det gäller vattenförsörjning? En av svensk biståndspolitiks heliga principer ända sedan begynnelsen har varit regeln om länderkoncentration. Det svenska direkta biståndet skall av effektivitetsskäl koncentreras till ett mindre antal samarbetsländer. När denna princip knäsattes någon gång i mitten på 1960-talet var de dåvarande s.k. mottagarländerna för svenskt bistånd fem eller sex till antalet. I dag är det fråga om 20 länder med vilka Sverige bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete. Varje år har riksdagen, precis som i år, uttalat sin anslutning till principen om länderkoncentration, och i stort sett varje år har nya länder kommit in i kretsen av samarbetsländer. Utvecklingen är i och för sig naturlig. De svenska biståndsanslagen har kraftigt höjts och möjliggjort ett samarbete med fler länder. Vår önskan att stödja de nyligen självständiga staterna i Afrika har inneburit flera nya samarbetsländer. Men ändå — det finns anledning att nu stanna upp och fråga hur många samarbetsländer Sverige och biståndsmyndigheten SIDA kan hantera utan att effektiviteten i biståndssamarbetet eftersätts. Är utvecklingssamarbetet bara en fråga om köpkraftsöverföring, dvs. finansiellt stöd, kräver det inte stora administrativa resurser, men skall biståndet också innebära kunskapsutbyte och teknologiskt samarbete, vilket kanske ändå är det värdefullaste elementet i utvecklingssamarbetet, krävs det tillgång till kunnig personal både här hemma och i fältarbetet. Herr talman! Socialdemokraterna har under en lång följd av år varit fixerade vid det statliga biståndet till u-länderna, dvs. de kapitalöverföringar som går via statsbudgeten. De enskilda organisationernas insatser, näringslivets investeringar i u-länderna, ja, även handelspolitiken har betraktats som något vid sidan om eller rent av som något negativt. Den inställningen är felaktig och föråldrad, men inte så att det offentliga biståndets volym och inriktning inte är av central betydelse, vilket understrukits i regeringsförklaringen, utan därför att u-länderna själva skjuter handelspolitiken, industrisamarbetet och det kulturella ut Internationellt utvecklingssamar bytet i förgrunden.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

Herr talman! Jag skall i det här anförandet ta upp några krav som framställts i motioner av vänsterpartiet kommunisterna och som gäller humanitärt bistånd och katastrofbistånd. Regeringens bedömningar och överväganden i det här avsnittet är egendomliga och har inte något reellt stöd i verkligheten. Man konstaterar först att de resurser som avsatts för detta ändamål är avsedda för hjälp vid naturkatastrofer, krig eller jämförbara konflikter. Därefter gör regeringen den helt riktiga bedömningen, att det är önskvärt att så stor del som möjligt av biståndsresurserna blir föremål för långsiktig planering och att det i valet mellan katastrofbistånd och dessa andra långsiktiga bistånd bör ges företräde åt det senare. Det är något som jag gärna vill hålla med om. Även förebyggande åtgärder för att förhindra katastrofer och öka beredskapen, som SIDA har framhållit, är naturligtvis riktiga. Planlösa insatser ger dålig effekt och är ett slöseri med knappa resurser. Det är önskvärt att ett direkt samarbete med programländerna utvecklas även på katastrofhjälpens område. Men sedan kommer det egendomliga och inkonsekventa i regeringens bedömning. Man konstaterar att en betydande del av katastrofreserven under de senaste åren använts för insatser för befolkningen i Indokina och de tidigare portugisiska kolonierna. Nu, säger man, lämnas bistånd till dessa områden inom ramen för landprogram, och därför har behovet av medel inom en katastrofreserv minskat betydligt. Det är ett ganska egendomligt betraktelsesätt. Alla andra områden då, alla andra fattiga och utsatta länder? Skall det inte avsättas utrymme för katastrofbistånd och humanitärt bistånd till dem? För övrigt är ju långtifrån allt välbeställt i t.ex. Vietnam eller Angola. Det är en dålig tröst att regeringen förutskickar att extra medel kan ställas till förfogande om så skulle behövas. Vänsterpartiet kommunisterna har i de här aktuella motionerna tagit upp några angelägna biståndsprojekt — det gäller fall som väl uppfyller kraven för vad vi nog alla menar med uttrycket katastrofer. Utrikesutskottet har tyvärr i allt gått på regeringens linje och avstyrkt våra motioner. Jag skall här, i tur och ordning, redovisa vänsterpartiet kommunisternas uppfattning och vill, herr talman, till att börja med yrka bifall till motionerna 1976/77:670, 673, 674 yrkande 2 och 1063. Den första av våra motioner berör förhållandena i Eritrea. Vi känner alla till att Etiopien, i strid med FN:s beslut, införlivat Eritrea som en provins i sitt eget område. Detta skedde redan i början på 1960-talet under den etiopiska kejsardiktaturen. Någon förändring av förhållandena skedde inte när kejsaren störtades för några år sedan. De officerare i militärjuntan som kom från Eritrea och som ville ge landet självständighet utmanövrerades snart och avrättades. Oavsett vilken regim som har härskat i Etiopien har emellertid det eritreanska folket fortsatt sin kamp för full självständighet. Den har varit mycket framgångsrik, och man kan säga att befrielserörelsen nu kontrollerar hela landet med undantag av de större städerna, ett mönster som är välkänt från andra befrielsekrig under senare år. Efter hand som befrielsen fortskrider ökar behovet av insatser för försörjning, utbildning och sjukvård, för att nämna några viktiga samhällsområden som exempel. Detta lägger stora bördor både ekonomiskt och administrativt på befrielserörelsen. Kriget pågår dessutom hela tiden med allt vad det innebär av skador på människor, bostäder och försörjning. Det finns således stora behov att fylla, och vpk föreslår därför att 5 milj.kr. anvisas till Eritreas Röda kors och Röda halvmåne. Dessa organisationer, som bildades 1975, är som utskottet helt riktigt påpekar knutna till ELF, Eritrean Liberation Front. De arbetar enligt Röda korsets stadgar och är, som utskottet också påpekar, föremål för starkt internationellt stöd. Det finns alltså all anledning att Sverige mera konkret går in och lämnar direkt bistånd och inte, som utskottet förordar, avvaktar och nöjer sig med de små insatser som kan göras av enskilda, religiösa och andra organisationer. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till motionen 670. Motsvarande förhållanden eller, om möjligt, värre än i Eritrea råder i Libanon. Inbördeskriget där har skördat många offer och ställt många människor inför svåra ekonomiska och sociala problem. Det gäller framför allt palestinierna. Den folkgruppens problem var vi länge ointresserade av här i Sverige. Många svenskar hade över huvud taget ingen vetskap om dess ursprung och existens. Nu vet vi mera, men det har inte förbättrat palestiniernas situation. Före jul kunde vi i våra massmedier läsa och se hur striderna i och omkring flyktinglägret Tel el Zaatar drabbade män, kvinnor och barn utan åtskillnad. Och det var bara en begränsad händelse av många. Det säger sig självt att behoven av de allra mest elementära ting som mat och kläder är skriande för att inte tala om mediciner och annan sjukvårdsutrustning. Om något skall karakteriseras som katastrof så är det händelserna i Libanon. Här finns en nationell hjälporganisation, Palestinska Röda halvmånen, och vpk:s yrkande är att 10 milj.kr. anslås till den organisationen som katastrofbistånd. Det är tacknämligt att Sverige och den svenska regeringen redan har gjort stora insatser i Libanon, vilket framhålls i utskottets betänkande. Vi vill inte förringa den insatsen. Men vad det här gäller är en mera direkt riktad hjälp till framför allt de kliniker som Röda halvmånen har organiserat, bl.a. i flyktinglägren. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till motionen 673. Ett annat bortglömt folk, som det senaste året fått litet mera uppmärksamhet, är det sahariska. De bebor de västra delarna av Sahara, och följdriktigt kallas deras land Västra Sahara, tidigare som koloni Spanska Internationellt utvecklingssamar Sahara. Från 1975 förlorade den spanska kolonialmakten alltmer av kontrollen över området, och befrielserörelsen Frente POLISARIO tog över. Den 27 februari i fjol utropade de en oberoende, suverän stat under namnet Demokratiska sahariska arabrepubliken. Men redan dessförinnan hade Spanien genom ett tremaktsavtal med Marocko och Mauretanien, två av grannstaterna, delat upp Västra Sahara mellan dessa två stater och säkrat sina ekonomiska intressen i området. Och det är inga små ekonomiska intressen. I Västra Sahara finns en av världens rikaste fosfatfyndigheter, dessutom järn, uran och olja. Militära och politiska skäl gör området viktigt för USA och dess militära organisation NATO. Det är alltså inte egendomligt att en reaktionär regim som den som leds av kung Hassan II i Marocko körs fram som ställföreträdare för de imperialistiska intressena i området. Samma roll spelar Mauretanien. Dessa två stater har nu invaderat Västra Sahara från norr och söder, och POLISARIO får kämpa på två fronter. Trots detta har man tillfogat de invaderande styrkorna flera stora nederlag. Vpk stöder den frihetskamp som utkämpas av det sahariska folket och har därför föreslagit att 5 milj.kr. skall anslås till humanitärt bistånd åt POLISARIO. Sverige har redan gjort insatser i området, såsom utskottet säger, men ytterligare hjälp är önskvärd. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionen 674. Slutligen har vpk en motion som gäller Demokratiska folkrepubliken Jemen. Vi föreslår att 25 milj.kr. avsätts till katastrofhjälp åt detta land och att det skall upptas som programland för svenskt bistånd. Jemen är ett av de fattigaste länderna i världen med en genomsnittlig bruttonationalprodukt på 500 kr. per individ och år. Det har inga ännu kända naturtillgångar utom ett rikligt fiske, som dock inte utnyttjas i någon större omfattning. Landet fyller således alla anspråk på att komma i åtnjutande av bistånd. Då dessutom naturkatastrofer i form av torka och översvämningar ofta förekommer är hjälpbehovet stort. Den svenska organisationen av Rädda barnen har redan ett omfattande hjälpprogram i landet, närmare bestämt från förra året. Det motiverades av händelserna i landet 1975, då våldsamma översvämningar nästan utplånade hela skörden och förstörde stora åkerarealer. Rädda barnen har mycket goda erfarenheter från sitt arbete i landet. Frånvaron av korruption och viljan att fördela resurserna till de sämst ställda har varit positiva erfarenheter för de svenska biståndsarbetarna. 1976 drabbades Jemen av svår torka, och hjälpbehovet är därför större än någonsin. Då dessutom, som redan nämnts, regimen intar en klart progressiv attityd, borde det vara självklart med en större svensk satsning. Herr talman! Jag yrkar därför bifall också till motionen 1063.

Herr talman! Jag har tidigare här i dag till protokollet fått foga ett instämmande i det anförande som hölls av herr Björck i Nässjö i an slutning till utrikesutskottets betänkande nr 17, som vi fortfarande behandlar. Anders Björck talade framför allt om det svenska biståndet till kommuniststaten Cuba, och i motionen nr 246 där herr Björck är huvudmotionär och jag själv medmotionär kräver vi att biståndet till Cuba upphör efter utgången av nästa budgetår. Jag delar alltså de bedömningar och den uppfattning som Anders Björck fört fram även i denna debatt, och jag finner liksom han att vårt svenska skattefinansierade bistånd till Cuba år efter år, som vid det här laget kommit upp i sammanlagt flera hundra miljoner, snarast bör upphöra. Att binda sig för ytterligare bistånd de närmaste åren på flera tiotals miljoner till ett land som har råd att föra krig i andra länder och som inte heller längre är att betrakta som fattigt, dvs. ett u-land i vanlig mening, anser jag vara helt felaktigt. Jag är övertygad om att jag delar den uppfattningen med miljoner andra svenska medborgare. Skulle vi gå till en folkomröstning om biståndet till Cuba, torde utgången vara ganska säker. En majoritet skulle säga nej till fortsatta svenska miljongåvor åt Castroregimen, i vars fängelser det fortfarande sitter en mängd politiska fångar, människor som bl.a. velat införa facklig frihet i sitt land. Dess värre är det ju också så att det svenska biståndet i stor utsträckning går till mottagarländer där demokratin sitter mycket trångt, länder där det råder socialistiskt enpartivälde eller ännu värre styrning av människorna. Herr talman! Jag har också väckt en motion tillsammans med några partikamrater om ökad bindning av vårt u-landsbistånd. Vårt samlade bistånd — gåvorna till andra länder — uppgår det här budgetåret till drygt 3 miljarder kronor. För nästa budgetår blir det en ökning med 428 miljoner till drygt 3,5 miljarder. Av årets miljardgåvor är emellertid endast ett belopp på 600 miljoner bundet till upphandling av varor och tjänster i Sverige. Av det miljardbelopp som svenska skattebetalare ger till mottagarländer är det således endast en ringa del som omvandlas till svenska produkter som u-länderna får glädje av. I stort kan man alltså handla för de svenska pengarna var som helst i världen. Och det gör man också. Industrier i andra länder har stor glädje av svenska folkets kontantgåvor till u-länder. Samtidigt befinner sig vårt eget land i ett besvärligt ekonomiskt läge, där arbetslösheten skulle bli mycket svår, om inte vår borgerliga regering gick in med kraftfulla sysselsättningsstimulerande åtgärder. Dessa kostar som bekant också stora summor av skattemedel.

Det gör att själva varu och tjäns Internationellt utvecklingssamar ” tebiståndsdelen är ännu mindre — en nullitet, skulle jag vilja säga. I vår moderata motion nr 1053 konstaterar vi således att det i årets budgetproposition föreslås en kraftig nedskärning av det bundna svenska biståndets andel av den totala hjälpen. Någon konkret motivering för denna åtgärd lämnas dock inte.

Vi har, herr talman, i dag i riksdagen fått motta regeringens kompletteringsproposition, där det klart framgår vilka ansträngningar vi måste göra i vårt land för att bl.a. få ordning på bytesbalansen. Underskottet är — efter flera års lättsinnigt leverne — besvärande, minst sagt. Det framgår också att industrisysselsättningen i vårt land kommer att minska. Mot denna bakgrund vore det onekligen befogat att öka det bundna biståndets andel av vår u-hjälp. De flesta företag har nu ledig kapacitet, och en ökad bindning av biståndet skulle därför öka den svenska exporten och förbättra sysselsättningsläget. Den utsträckning, i vilken det svenska biståndsarbetet kan genomföras med inhemskt producerade resurser, har också betydelse för vår förmåga att lämna bistånd på längre sikt. Herr talman!

Jag skall emellertid inte närmare gå in på utredningen — andra har gjort det tidigare under debatten här i dag, och frågorna har ju även på annat sätt diskuterats. Men jag konstaterar att det var med hänvisning till det då ännu icke framlagda utredningsbetänkandet som utrikesutskottet avstyrkte vår motion. Jag hoppas alltså att regering och riksdag vid ett kommande tillfälle tagit intryck även av den biståndspolitiska utredningen och således ökar andelen svenskt varu och tjänstebistånd i vår svenska u-hjälp. Med denna förhoppning, herr talman, yrkar jag således till alla delar bifall till utskottets hemställan.

SIDA har i sin framställning om medel till biståndsverksamheten föreslagit 50 milj.kr., alltså en höjning med 10 miljoner i vad avser Portugal. SIDA motiverar sitt förslag med det stora primära behovet att lindra den svåra situation som det mycket stora antalet flyktingar från de forna kolonierna i Afrika råkat i efter hemkomsten till moderlandet. Herr talman! På socialdemokratiskt håll delar vi SIDA:s bedömning av behovet av en ökning av stödet till Portugal.

Herr talman! Med denna verklighetsbakgrund lever den unga demokratin i Portugal i dag. Den största faran nu är att bristen på kapital hindrar en nödvändig och snar förbättring på de centrala samhällsavsnitt jag här berört. De reaktionära krafterna har ingalunda gett upp hoppet att komma tillbaka. De bidar sin tid och ser sin chans i ett läge med en sönderfallande ekonomi och därav följande social oro. Historien har gett oss, och ger oss, många dystra exempel på vad som kan ske i en sådan situation. Vi socialdemokrater anser därför att Sverige genom att öka biståndsinsatserna för Portugal på ett bättre sätt kan medverka till att demokratin får ett stadigt fotfäste i landet. Den socialdemokratiska oppositionen menar att det i propositionen föreslagna anslaget på 40 milj.kr. i bistånd till Portugal är otillräckligt, och jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den socialdemokratiska reservationen 7 vid utskottsbetänkandet.

Herr talman! Tillåt mig att mycket kort ta upp några spörsmål som riktats till mig under debatten och som jag inte har haft tillfälle att besvara förut. I det ena fallet undrade fru Sigurdsen varför jag inte opponerade mig mot att anslag förutsattes för flera år framåt, då ju moderaterna tidigare hade yrkat på en begränsning i tid och pengar när det gäller utfästelser av det slaget. Jag vill då säga att situationen i dag är en annan, därför att den moderatmotion, vilken ledde till ett uttalande av utrikesutskottet som sedan föll efter lottdragning 1975, i alla fall biträddes av regeringen i budgeten 1976, vilket jag tillät mig konstatera i ett inlägg i budgetdebatten föregående år. Jag sade då: När stormen nu gått över är det med tillfredsställelse vi kan notera att regeringen, trots lottdragningens resultat, i stort sett handlat i enlighet med m-motionen och utskottets betänkande. Vi har alltså inte så mycket att tillägga på den punkten. Vi har dessutom fått slut på systemet att presentera stenciler för utskottet med uppgifter om tilltänkta biståndsmedel i framtiden, något som några ledamöter av denna kammare ville betrakta som för riksdagen bindande dokument. Fru Sigurdsen frågade också hur jag ställer mig till Vietnam i dag, Internationellt utvecklingssamar och det har jag redan varit inne på i mitt tidigare anförande. Vårt yrkande om Vietnam har varit att man skulle försöka få till stånd ändringar i det avtal som ingicks hösten 1974 utan riksdagens hörande. Nu har det snart gått tre år av avtalstiden. Att då begära ändringar i detta avtal är ganska meningslöst, och därför har vi inte framställt något yrkande om detta i år. Herr Palm frågade vad de fem miljoner kronorna till Cuba skulle användas till. Den frågan togs upp i utskottet i en föredragning med representanter för departementet, och då meddelades att pengarna skulle gå till arbetet i den svensk-kubanska arbetsgrupp som skulle diskutera möjligheterna att vidga vårt samarbete och, som det hette, dra upp nya trådar i väven. Denna arbetsgrupp har efter detta uttalande konstituterats och sammanträdde första gången i Havanna i januari. Hade någon ledamot av utskottet yrkat på fördjupande på denna punkt, skulle det ha varit möjligt att ordna, men det framställdes inga frågor efter föredragningen. Beträffande sockerpriserna skall jag inte trötta kammarens ledamöter med någon längre redogörelse. Jag har i min hand en tabell över sockerpriserna månad för månad under perioden 1964-1977, och den bestyrker vad jag tidigare sagt på den punkten. Herr Palm säger sedan att det allmänekonomiska läget på Cuba är dåligt. Det är möjligt — det är dyrt att föra krig.
Herr talman! Det är onekligen mycket förbryllande att de borgerliga skriver under på en text som säger att ekonomin i Cuba under senare tid påtagligt har försämrats men samtidigt kommer fram till slutsatsen, att man skall skära ned biståndet. Jag vill markera att herr Hernelius, samtidigt som de borgerliga gör denna betygsättning, i morse målat Cubas ekonomi i betydligt ljusare färger.

Herr talman! Stat-kyrka-frågan har under senare år diskuterats här i kammaren vid åtskilliga tillfällen och redovisning har lämnats över de pågående samtalen mellan företrädare för kyrkan och regeringen. I olika sammanhang har efterlysts skälen till att en partimotion framlagts under den tid samtalen pågår. Det fanns anledning att i samband med regeringsskiftet redovisa en lägesrapport över samtalens resultat fram till regeringsskiftet. Det fanns under förhandenvarande omständigheter knappast någon annan form än Förhållandet mellan stat och motionsvägen att redovisa samtalsläget för riksdagen.

”Väsentliga praktiska förutsättningar för den öppna folkkyrkans bevarande är att det även i framtiden finns en grundläggande lagstiftning om kyrkan av samma slag som församlingsstyrelselagen och att kyrkans beskattningsrätt bibehålls.” I ett särskilt yttrande till det betänkande som vi i dag behandlar redogör herr Lindahl i Hamburgsund för folkpartiets ståndpunkt i stat-kyrkafrågan. Herr Lindahl gör det genom att redovisa folkpartiets landsmötes uttalande år 1974. Detta uttalande lyder: ”De nuvarande banden mellan staten och Svenska kyrkan måste upplösas. Reformarbetet bör återupptas. Enligt partiprogrammet bör folkpartiet verka för kyrkans frihet, jämställdhet mellan trossamfunden i förhållande till staten och den enskildes rätt att själv avgöra medlemskap och ekonomiskt engagemang i trossamfund. Svenska kyrkan garanteras goda möjligheter att också i fortsättningen verka som öppen folkkyrka och att bedriva sitt arbete över hela landet.” Av dessa båda citat, hämtade från samma utskottsbetänkande, framgår med all önskvärd tydlighet att centern och folkpartiet har diametralt motsatta uppfattningar i stat-kyrka-frågan. Det är ståndpunkter som inte kan förenas utan att ett av partierna överger sin egen ståndpunkt och ansluter sig till det andras. Det blir inte lättare om man också försöker att bedöma moderaternas ståndpunkt i frågan. Mot bakgrund av vad här redovisats, och fler citat kan tillhandahållas, är det uppenbart att den borgerliga regeringen inte har en gemensam politik i stat-kyrka-frågan. Den borgerliga utskottsmajoriteten har insett detta och därför avstått från att ange någon uppfattning om i vilken riktning och på vilket sätt de framtida relationerna mellan kyrkan och staten skall utformas. Utskottsmajoriteten har nöjt sig med att konstatera att det är bra att samtal mellan kyrkan och staten pågår, och att det är bra om de leder till ett positivt resultat. Får jag fråga: Vad är enligt utskottsmajoritetens uppfattning ett positivt resultat? Är det att kyrkan och företrädarna för regeringen blir överens, oavsett vad de blir överens om? Är det ett positivt resultat, om samtalen leder till det centern enligt utskottsbetänkandet vill, nämligen att behålla församlingsstyrelselagen och beskattningsrätten, eller är det positivt om samtalen leder till att principerna i vår motion och folkpartiets landsmötes uttalande förverkligas? Så länge samtalen pågick mellan den socialdemokratiska regeringen och kyrkan rådde det inget tvivel om samtalens syfte och inriktning. Men vad har den i detta avseende så splittrade borgerliga regeringen för syfte med samtalen? I den så omfångsrika regeringsdeklarationen berörs frågan på en halv rad, och inte heller där sägs något om samtalens inriktning. Vi hade väl inte så stora förhoppningar om att centern och moderaterna skulle i motionens anda vilja uttala sig för att samtalen skall sträva till att uppnå likställighet mellan samtliga trossamfund. Det skulle ha inneburit att dessa båda partier, främst centern, fått göra en helomvändning i frågan. Nej, vad som förvånar är självfallet folkpartiets hållning och ståndpunktstagande. I sitt särskilda yttrande har folkpartiets representant, herr Lindahl i Hamburgsund, citerat det uttalande som antogs vid folkpartiets landsmöte år 1974. Låt mig här bara erinra om den första raden i uttalandet. Den är ovanligt rakt formulerad. Det sägs där: ”De nuvarande banden mellan staten och Svenska kyrkan måste upplösas.” Konsekvenserna av detta uttalande borde naturligtvis ha varit att herr Lindahl hade yrkat bifall till vår motion. Den innebär ett konstruktivt och generöst försök till en samlad lösning och uppfattas också som ett sådant av både kyrkan och de fria samfunden. Vi har i denna långvariga och besvärliga fråga försökt att i vår motion finna en gemensam nämnare, men inte endast i motionen utan också i utskottsbehandlingen. I syfte att få en bred uppslutning har vi avstått från att yrka bifall till vår egen motion och nöjt oss med att låta motionen vara besvarad med vad utskottet anfört. Men på en enda punkt har vi ansett det nödvändigt att gå ett litet steg längre än utskottsmajoriteten. Vi har önskat ge en anvisning om i vilken riktning lösningen skall sökas i de pågående samtalen. Vi ville att utskottet skulle uttala att vad som anförts i vår motion väl kunde läggas till grund för en överenskommelse om en relationsförändring mellan staten och kyrkan. Herr Lindahl i Hamburgsund, som börjar sitt särskilda yttrande med den stolta devisen att banden mellan staten och svenska kyrkan måste upplösas, ansåg tydligen att även en så stillsam viljeyttring skulle vara alltför påfrestande för de mera stat-kyrkligt inställda koalitionsbröderna. Det skall dock sägas att herr Lindahl icke heller har ansett sig kunna stödja det uttunnade yttrande som förestavats av centern och moderaterna och lagt ner sin röst. Även i övrigt är naturligtvis herr Lindahls yttrande att föredra framför utskottsmajoritetens. Självfallet hyser jag den förhoppningen att om herr Lindahls partikamrater inte anser sig kunna följa oss, så skall de åtminstone följa sin utskottsrepresentant. Den borgerliga utskottsmajoriteten har anfört att resultaten av samtalen bör avvaktas innan riksdagen gör något uttalande i frågan. Det kunde varit en förståelig ståndpunkt om den regering som är den ena samtalspartnern hade deklarerat en ståndpunkt i frågan, om samtalen grundats på en uppfattning om i vilken riktning lösningen på relationsfrågan skall sökas. Så är emellertid inte fallet. Samtalen förs med en regering som enligt tillgängliga dokument innehåller diametralt olika uppfattning I detta läge är det ytterst angeläget att riksdagen ger stöd och stadga åt samtalen genom — om än försiktigt — att ange vilka principer som skall utgöra utgångspunkt för samtalen. Den långa tid som stat-kyrka-frågan varit aktuell här i riksdagen är ett uttryck för att det är en fråga som aldrig kan dö och aldrig smygas undan. Får den borgerliga utskottsmajoriteten som den vill kommer frågan att skjutas in i en oviss framtid. De fria trossamfundens rimliga önskan att alla samfund skall arbeta under likvärdiga förhållanden i vårt land kommer icke att uppfyllas i en överblickbar framtid. Det är att djupt beklaga att de borgerliga partierna icke ville vara med nu och lyfta denna fråga upp över partigränserna. Vår motion är utformad i en så generös anda att det borde ha varit möjligt att lösa frågan i bred enighet. När de borgerliga partierna nu självmedvetet avvisar vår motion och inte ens kan ansluta sig till det ytterligt återhållsamma yttrande som vi avgivit i utskottet, tar de på sig ett stort ansvar. Vi har alla kunnat konstatera att det sedan stat-kyrka-beredningen 1972 lade fram sitt förslag har skett en kraftig förändring i opinionen. Denna opinionsförändring har gjort det möjligt att framlägga ett samlat generöst förslag till lösning av relationsfrågan. När de borgerliga partierna nu avvisar denna möjlighet till en oviss framtid, så vet de inget om under vilka förutsättningar som frågan då kommer att behandlas och vilket opinionsläge som då kommer att råda. Det är lättsinnigt — om nu det uttrycket får användas i kyrkliga sammanhang — att inte vilja ta till vara de möjligheter till en lösning av frågan i bred enighet som nu borde ha förelegat. För en sak tror jag vi skall notera: Det kommer aldrig att bli möjligt att lösa frågan med större generositet gentemot kyrkan än vad vi anvisat i vår motion. Vi tassar redan nu på gränsen till vad som de fria trossamfunden kan godta för att de skall anse att en godtagbar likställighet uppnåtts. Att gå längre är icke möjligt om likställighet skall uppnås mellan kyrkan och övriga trossamfund. De orättfärdiga förhållanden som nu råder mellan svenska kyrkan och övriga trossamfund bör icke längre upprätthållas i ett samhälle som skall präglas av full religionsfrihet och rättvisa. Det är min förhoppning att när vi om en stund går till röstning i frågan skall åtminstone folkpartiets riksdagsledamöter inse detta och rösta därefter.

Herr talman! Herr Gustafsson i Ronneby har relativt utförligt redogjort för frågan om förhållandet mellan stat och kyrka och denna frågas tidigare behandling i riksdagen. Det är därför naturligt att jag fattar mig kort. Jag skall begränsa mig till riksdagsbehandlingen av stat-kyrka-frågan åren 1975 och 1976.

Partimotionen är desto mer anmärkningsvärd som statsminister Fälldin i regeringsförklaringen den 8 oktober 1976 meddelat, att samtalen mellan svenska kyrkan och staten skall fullföljas och alla är medvetna om att överläggningarna pågår programenligt. Alltnog. I sitt betänkande i år anför konstitutionsutskottet bl.a. följande: ”Utskottet har tidigare uttalat sin tillfredsställelse över de samtal och expertöverläggningar som kommit till stånd mellan staten och kyrkan. Utskottet har även förutsatt att om de pågående överläggningarna leder till positivt resultat det fortsatta reformarbetet sker under medverkan av bl.a. de politiska partierna. Som nyss nämnts är arbetet i de nämnda samråds och expertgrupperna inriktat på att slutföras under innevarande år. Utskottet förutsätter att samråds och expertgruppernas förslag kommer att bli föremål för en bred remissbehandling. Sammanfattningsvis vill utskottet uttala att riksdagen innan något initiativ i stat-kyrka-frågan övervägs bör avvakta resultatet av de pågående överläggningarna mellan staten och kyrkan samt det utredningsarbete som i det sammanhanget bedrivs. Utskottet föreslår att motionerna 48 — vpk — ”och 436” — socialdemokraterna — ”förklaras besvarade med vad utskottet anfört.” Utskottets socialdemokratiska ledamöter har som vi hörde tyvärr ej accepterat denna skrivning.

Herr talman! Någon sakdebatt i stat-kyrka-frågan skall ej förekomma i dag. Dagens debatt avser såvitt jag förstår endast procedurfrågan. Jag har med mitt anförande velat förklara utskottsmajoritetens inställning i denna. Det förefaller mig anmärkningsvärt att herr Gustafsson i Ronneby nu talar för ett förslag, som innebär att han vill föregripa den behandlingsordning, som han själv har varit med om att besluta. Herr Gustafsson talade om socialdemokraternas generositet. Jag hoppas att den sträcker sig så långt att man kan avvakta resultatet av de överläggningar som pågår. Till slut är jag angelägen understryka, att utskottet och då inte minst dess moderata ledamöter hyser den uppfattningen att statsmakterna måste medverka till en snar reformering av kyrkans organisations och arbetsförhållanden.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

Herr talman! I en fråga där så små steg tas som i stat-kyrka-frågan är det möjligt att det skall betraktas som ett framsteg att den motion som i fjol avslogs i år anses besvarad. Men viktigare är naturligtvis vad utskottet anfört som svar på motionen. Redan konstitutionsutskottets beskrivning av vad som hänt i denna fråga vittnar om att det är mycket små steg som tagits. Utskottet hänvisar till 1958 års utredning, som efter ett tioårigt utredningsarbete följdes av 1968 års stat-kyrka-beredning och vars resultat ännu inte föranlett några regeringsförslag. Det ser ut som om vi åtminstone också får skriva årtalet 1978 innan något händer. Detta gäller de utredningar som företagits. Frågan har givetvis en betydligt längre historia. Inom arbetarrörelsen har kravet på kyrkans skiljande från staten rests mycket länge och vunnit anhängare i breda skikt, även bland religiösa människor. Uppenbart är att om de partier som uttalat sig för kyrkans skiljande från staten verkligen gått in för detta i riksdagen så skulle frågan för länge sedan varit löst. Vänsterpartiet kommunisterna har drivit denna fråga, och vi anser att förhållandet mellan staten och kyrkan bör regleras i enlighet med demokratins och religionsfrihetens principer. Vi menar att denna fråga inte bör få förhalas längre. Vi har heller inte ansett det särskilt sannolikt att denna fråga skall kunna lösas ”i en så långt möjligt lugn och avspänd atmosfär” och att ”en uppslitande politisk strid” skall kunna undvikas, som konstitutionsutskottet hävdade vid förra tillfället frågan behandlades. Politiska beslut måste nog tas. Vår uppfattning därvidlag grundar vi bl.a. på de hätska angrepp mot tanken på kyrkans skiljande från staten som under den förda debatten förekommit från vissa kretsar. Enligt vår mening utgör stat-kyrka-beredningens förslag, som framlades 1972, tillräcklig grund för att lösa frågan om förhållandet mellan staten och kyrkan utan ytterligare dröjsmål. Detta avvaktande på resultat från arbetsgrupp, arbetsutskott och expertgrupper, detta hänvisande till pågående samtal som konstitutionsutskottet ägnar sig åt leder bara till att en lösning ytterligare fördröjs. I motionen 1976/77:48 har vpk upprepat kravet om att riksdagen hos regeringen begär förslag om kyrkans skiljande från staten. Med åberopande av i huvudsak de skäl som i fjol ledde till avstyrkande av vpkmotionen anser i år utskottet motionen besvarad. Vi noterar givetvis attitydförändringen men kan knappast anse att vårt yrkande om förslag rörande kyrkans skiljande från staten är besvarat med vad utskottet anfört, i varje fall inte tillfredsställande besvarat. Den socialdemokratiska motion som väckts i frågan innehåller ett par intressanta markeringar. Den ena är att regeringen måste lägga 1968 års berednings principer till grund för relationerna stat-kyrka. Den andra är att riksdagen bör uttala att arbetet skall bedrivas i en sådan takt att resultatet kan redovisas senast inom ungefär ett år. I den reservation som från socialdemokratiskt håll fogats till utskottets betänkande godtar man uppgifterna att samtalen beräknas vara slutförda under innevarande år. Detta behöver inte vara liktydigt med att också förslag är att vänta. Nya fördröjningar kan befaras. I reservationen sägs att vad som anförts i motionen mycket väl kan läggas till grund för en överenskommelse om relationsförändring mellan staten och kyrkan. Däri ligger en viss markering i förhållande till utskottsmajoriteten. Det är nämligen angeläget att motverka de krafter — såväl inom utskott och riksdag som utanför riksdagen —- som med olika manövrer söker förhindra en principiellt riktig lösning av stat-kyrka-frågan. Vi har dock svårt att se att reservationens formuleringar utgör ett tillfredsställande svar på vpk-motionens yrkande om förslag rörande kyrkans skiljande från staten. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till motionen 1976/77:48. Om detta yrkande inte vinner riksdagens bifall kommer vi i voteringen mellan utskottsmajoritetens skrivning och reservationen att stödja reservationen. När det slutligen gäller det särskilda yttrandet från folkpartihåll, så visar detta att man fortsätter sin balansgång. Man har ett landsmötesuttalande som säger att de nuvarande banden mellan staten och svenska kyrkan måste upplösas, men herr Lindahl i Hamburgsund säger i sitt särskilda yttrande att det inte finns tillräckliga skäl för riksdagen att genom ett uttalande påverka de pågående överläggningarna. Detta är en svag position. Nu är det angeläget att det blir slut på förhalningarna i denna fråga. Därför bör vpk-motionen biträdas.

Herr talman! Frågan rörande förhållandet mellan stat och kyrka engagerar många människor på ett djupt och allvarligt sätt. Detta framgår av det senaste årtiondets debatt i frågan. De nu pågående samtalen och Förhållandet expertöverläggningarna mellan staten och kyrkan och resultatet av dessa inväntas därför med stort intresse. Överläggningarna avses slutföras under innevarande år, och det har utskottet i sin skrivning även noterat. Jag vill också gärna säga att det är en självklar önskan från centerns sida att det sker en så snabb handläggning som möjligt. Ett enigt utskott har än en gång betonat att det är av största vikt ”att lösningen av stat-kyrka-frågorna kan ske i en lugn och avspänd atmosfär. Enligt utskottet måste den självklara utgångspunkten för reformarbetet på det kyrkliga området vara att garantier skapas för den svenska kyrkans framtida verksamhet. Utskottet anser det väsentligt att svenska kyrkans möjligheter att verka som öppen folkkyrka bevaras. Reformerna måste också syfta till att åstadkomma likvärdiga arbetsbetingelser för andra trossamfund”.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

Herr talman! Herr Boo sade att det pågående samtalen är inne i ett slutskede. Jag skulle vara utomordentligt tacksam, om herr Boo ville säga vad som är syftet med de pågående samtalen.

Herr talman! Under punkt 2 i konstitutionsutskottets betänkande nr 39 tas en fråga upp som inte har varit en huvudfråga i den här debatten, men som jag ändå vill nämna: kvinnoprästfrågan. Jag skulle från den här talarstolen vilja uttrycka en tacksamhet för vad ärkebiskop Olof Sundby nyligen sagt i kvinnoprästfrågan och bara knyta ett par enkla reflexioner till det. Jag tycker att det av evangelierna framgår att Kristus lyfter fram kvinnorna, som i dåtidens samhälle var undanträngda, och gör dem likvärdiga. Som i så många andra stycken var han här en radikal person, ställde många av dåtidens regler på huvudet och hade andra åsikter. Men det är ju så med religion att lärjungar ofta med tiden blir tämligen konservativa. Många manliga präster vill ännu i denna dag inte ge kvinnan rätt till prästämbetet, och unga präster vägrar att låta viga sig tillsammans med kvinnliga kolleger. För en lekman är detta obegripligt. Man frågar sig hur dessa präster läser sin bibel och hur de praktiserar sin kristendom. Är det någon som tror att Kristus skulle bry sig om vilket kön den har som skall föra ut hans lära och budskap? Jag tycker tanken är helt orimlig. Så till dagens egentliga ärende. Jag vill gärna understryka vad herr Gustafsson i Ronneby tidigare har sagt. Vi vet att folkpartiet och centern har olika meningar i den här frågan. Jag tycker inte att det är något att sticka under stol med. Nuvarande utbildningsministern, Jan-Erik Wikström, deltog bl.a. i den här debatten för ett tag sedan, dvs. innan det fanns en borgerlig regering, och han slöt då upp bakom de huvudlinjer vi från socialdemokratiskt håll hade presenterat. Till yttermera visso sade han att han talade å partiets vägnar. Jag har noterat att folkpartiets gruppledare, herr Wirtén, kommer att tala efter mig och jag skulle vilja ställa ett par frågor direkt till honom. Delar herr Wirtén de huvudlinjer som vi nu har angivit i motionen och i så fall: när vill herr Wirtén — jag förmodar att det gäller hela folkpartiet — ha frågan avgjord? Är det under det närmaste året eller är det 131 bortom denna mandatperiod? Jag menar att röstningen kommer att avgöra den frågan, och det är röstningen som är väsentlig.

Om man med detta menar att vi bara skall rösta är frågan enkel, men menar man en ny utredning med parlamentariskt inslag eller med parlamentariker, får vi alltså en ny omgång i den här frågan av ganska betydande art. Det sägs vidare att man skall ha en bred remissbehandling. Förra remissbehandlingen var verkligen bred, kanske den bredaste vi har haft efter någon utredning. Om jag inte missminner mig var ungefär 800 remissinstanser involverade. Om man skall ha en sådan remissbehandling igen måste det ta ganska lång tid. Då rullas hela frågan upp igen. Det är klart att man inte kan ha någonting emot att den tekniska lösning som arbetsgrupperna kommer fram till granskas i en remissomgång. Det är säkert något som måste göras. Men att rulla upp hela den principiella frågan kommer att ta tid. Om riksdagen i dag fattar ett beslut i enlighet med majoritetens förslag, har vi skjutit frågan bortom den här mandatperioden och kanske ännu längre, och det är med säkerhet också syftet. Jag vill påminna om att utredningsarbetet har pågått sedan 1958 och att det föreligger en ganska bred majoritet för de riktlinjer som folkpartiet, vi socialdemokrater och säkert en hel del andra ledamöter från de övriga partierna är överens om. Jag kan förstå folkpartiets svårigheter genom dess regeringssamarbete med centern och moderaterna. Men jag vill än en gång säga att vår inställning har manifesterats tydligt tidigare och att vårt förslag egentligen inte innebär något nytt. Tongångarna är ganska mjuka, och utan att yrka bifall till motionerna säger vi i reservationen att frågan bör klaras av efter vår motions huvudlinjer. I många frågor som behandlas här i riksdagen har ledamöterna inte helt följt partilinjerna. Senast förra veckan behandlades alkoholpolitiken, där uppfattningarna skar genom partigränserna. Även abortfrågan var en sådan fråga.

Vi är inte ute efter ett definitivt beslut på hur allt skall ordnas i detalj, utan vi är ute efter en viljeinriktning med det förslag som stat-kyrka-beredningen en gång lade som bas.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

Herr talman! Folkpartiet har genom landsmötesbeslut 1974 och 1975 klargjort vår principiella inställning i fråga om hur de framtida relationerna mellan stat och kyrka skall utformas. När riksdagen vid tidigare tillfällen under de senaste åren behandlat frågor rörande dessa relationer har våra representanter i utskott och kammardebatter hänvisat till dessa ställningstaganden. I form av ett särskilt yttrande har detta skett även vid konstitutionsutskottets behandling av till detta riksmöte framförda motioner angående stat och kyrka. Ingen oklarhet behöver alltså råda om folkpartiets principiella uppfattning. Vi har vid landsmöte sagt: ”De nuvarande banden mellan staten och svenska kyrkan måste upplösas. Reformarbetet bör återupptas. Enligt partiprogrammet bör folkpartiet verka för kyrkans frihet, jämställdhet mellan trossamfunden i förhållande till staten och den enskildes rätt att själv avgöra medlemskap och ekonomiskt engagemang i trossamfund.

Denna uppfattning har f.ö. bekräftats av den nuvarande regeringen. Det är angeläget att, så snart sådana förslag till praktiska lösningar kommer fram som de berörda parterna kan enas om, dessa görs till föremål för remissbehandling för att sedan tillsammans med remissinstansernas synpunkter läggas till grund för en proposition till riksdagen om ändrade relationer mellan stat och kyrka. Vi kommer inte att medverka till att avgörandet i de här viktiga frågorna skjuts på framtiden genom ytterligare utredningsarbete utöver vad som innefattas i de pågående överläggningarna, som ju beräknas vara slutförda under innevarande år. Herr talman! Med hänsyn till den tidsplan som arbetet bedrivs efter anser vi i folkpartiet det inte nödvändigt att riksdagen nu tar något initiativ i sakfrågan.

Herr talman! Herr Wirtén sade att folkpartiet genom åtminstone två landsmötesbeslut har klargjort sin inställning i stat-kyrka-frågan. Jag vill gärna vitsorda det, och jag tycker dessutom att folkpartiet har gjort det på ett ovanligt klart, enkelt och redigt sätt i den här i och för sig utomordentligt svåra frågan. Men mot den bakgrunden tränger sig ändå frågan fram, om det inte då hade varit angeläget för folkpartiet att försöka medverka till att den målsättning som landsmötet har fastslagit också förverkligas. Herr Wirtén säger att det är folkpartiets mening att samtalen skall fullföljas. Jag tror också att det är folkpartiets mening att samtalen skall fullföljas med de ursprungliga avsikter som tidigare är redovisade. Den enda punkt där herr Wirtén enligt mitt sätt att se egentligen är oklar är när han säger att denna uppfattning har den nuvarande regeringen givit uttryck åt. Jag har inte kunnat finna att den nuvarande regeringen har givit uttryck åt uppfattningen att man skall eftersträva den lösning som herr Wirtén beskrev här. Regeringsdeklarationen innehåller ingenting annat än att det är bra om samtalen fortsätter. Att regeringsdeklarationen inte ger någon anvisning om hur frågan skall lösas förstår naturligtvis både herr Wirtén och jag. Det finns ingen regeringspolitik i stat-kyrka-frågan, det finns bara partiernas politik. Det är möjligt att herr Wirtén tänker på den interpellationsdebatt som jag hade med den nuvarande kyrkoministern här i kammaren. Jag fick på sedvanligt sätt ett skriftligt svar från honom, som innehöll uppgiften att man skulle eftersträva att fullfölja samtalen enligt de riktlinjer som hade gällt från början. Jag sade i min replik att jag var mycket tacksam för det och hoppades att svaret skulle stå sig debatten ut. Emellertid tvingades jag innan debatten var över konstatera att det gjorde det inte. Det går nämligen inte - vilket herr Wirtén vet lika bra som jag — att åstadkomma likställighet och rättvisa mellan trossamfunden genom att bibehålla kyrkans beskattningsrätt, församlingsstyrelselagen och ett självskrivet medlemskap. Kyrkoministern visade ingen tendens till att ge avkall på den uppfattningen, som ju centerpartiet tillsammans med moderaterna dessutom har ansett det nödvändigt att åberopa i det utskottsbetänkande som vi nu behandlar. Jag kan bara beklaga att folkpartiet, som har haft en utomordentligt klar och redig inställning i den här frågan, inte har velat låta den komma till uttryck i ens en så blygsam begäran som att de grunder som motionen har angivit skulle kunna utgöra arbetsmaterial för de pågående samtalen. Om det nu är så, att den nya regeringen har de avsikter som herr Wirtén beskriver här, då förstår jag ännu mindre varför man inte kan instämma i vår reservation. Våra förslag går ju inte utöver den ståndpunkt som herr Wirtén har beskrivit. Snarare är de mycket försiktigare än det som herr Wirtén åberopade som folkpartiets landsmötes uppfattning. Om vi är överens i sak — och det är vi tydligen — kan jag inte inse att det skulle behöva innebära en så stor självövervinnelse att ge uttryck för I det här sammanhanget vill jag också ta upp frågans fortsatta handläggning, som bl.a. Karl Boo berörde när han sade att centern inte vill fördröja frågans handläggning. Jag har inte utgått från det, men det yttrande som utskottsmajoriteten lämnar innebär de facto detta. Först skall samtalen avslutas, sedan skall det inom de politiska partierna bli en ny beredning, sedan skall remissinstanserna komma till tals och sedan skall det möjligen bli en proposition. Var och en som har litet erfarenhet av det här problemkomplexet ser ju att vi skjuter frågan in i en oviss framtid. Herr Schött sade i sitt anförande att han tyckte det var anmärkningsvärt att jag, som själv hade varit med om att dra upp riktlinjerna för behandlingsordningen, nu ville att riksdagen skulle ingripa i denna. Herr Schött! När behandlingsordningen fastställdes visste vi vad samtalen syftade till. Det vet vi inte nu. Det är det som är den avgörande skillnaden. Hade vi vetat att samtalen syftade till att åstadkomma den likställighet mellan trossamfunden och den rättvisa som var utgångspunkten från början, så kunde också jag tycka att motionen varit onödig. Får jag till sist återupprepa min fråga till herr Boo om vad avsikten med de pågående samtalen är.

Herr talman! Det inlägg som herr Wirtén gjorde var utomordentligt klart. Jag gläder mig åt att folkpartiet på den här punkten inte har ändrat inställning. Det har tidigare varit litet osäkert, men hans inlägg var alltså klart. Jag fattade det så att det hade adress åt två håll. Det hade adress åt socialdemokratiskt håll — åt oss som har talat här. Men dess huvudsakliga adress var ju den regering som sitter f. n. Jag förmodar att syftet var att man genom instämmandena skulle ge tyngd åt folkpartiets inställning i den här frågan. Jag vill då gratulera folkpartiet om man klarar detta. Här har det ju varit inlägg i en debatt. Men det som går till regeringen är vad som står i majoritetsbetänkandet, och det är det som kommer att bli avgörande för hur regeringen skall handla. Det vore väl mot all den erfarenhet som vi har, om folkpartiet med det här inlägget i dag skulle kunna bestämma hur den borgerliga regeringen skall handha denna fråga. Vi vet nog från början hur slutet blir på den matchen. Om folkpartiet skulle få bestämma skulle det nämligen betyda, att stora delar av både moderata samlingspartiet och centerpartiet, som herr Gustafsson i Ronneby uttryckte det, helt fick ändra sin inställning, och det är svårt att tänka sig att det kan ske.

Herr talman! Jag vill bara kort deklarera att centern givetvis också har en åstundan att denna fråga handläggs utan dröjsmål. Jag kan gärna bekräfta att frågan så snart som möjligt bör tas upp till behandling och att man därvid söker nå bredaste möjliga lösning i bästa samförstånd med kyrkan och trossamfunden.
Herr talman! Herr Wirtén säger att det inte bör råda någon oklarhet om folkpartiets principiella ståndpunkter. Men, herr Wirtén, bör man inte också dra konsekvenser av principuttalanden? Annars blir de ju av föga värde. Herr Wirtén säger också att det är angeläget att frågan löses så snart förslag kommer fram som berörda parter kan enas om.
mellan stat och
Men om nu inte berörda parter enas, vad sker då, herr Wirtén? Jag har i tidigare debatter i stat-kyrka-frågan hänvisat till de hätska angrepp som gjorts från vissa kretsar mot tanken på kyrkans skiljande från staten. Jag skall inte ta upp de frågorna i dag, men jag vill ändå slå fast att med de kretsarna kan det vara svårt att uppnå en lugn och avspänd atmosfär, som man brukar tala om. Vi får kanske ta även uppslitande politiska diskussioner för att nå lösningar som överensstämmer med demokratins och religionsfrihetens principer. Jag tycker att man finner av herr Wirténs anförande att folkpartiet pendlar mellan sina principer och regeringssamverkan med moderaterna och centerpartiet. Det är inte ägnat att medverka till en snar lösning av stat-kyrka-frågan.

Herr talman! Jag har:inte anledning att bemöta mycket i herr Gustafssons i Ronneby och herr Svenssons i Kungälv anföranden. Herr Gustafsson ansåg att en punkt inte var riktigt klart framställd i mitt första inlägg; Den gällde var regeringen står i fråga om riktlinjerna för det fortsatta arbetet i den här besvärliga frågan. Jag syftade naturligtvis just på den interpellationsdebatt som herr Gustafsson så riktigt antog. I den debatten har det nu ansvariga statsrådet klart utsagt att man skall fullfölja arbetet efter de tidigare riktlinjerna. Vidare meddelade statsrådet Antonsson att hela regeringen stod bakom den utfästelsen. Det är alltså helt klart att regeringen vill att man skall arbeta efter de tidigare utfärdade riktlinjerna. F. ö. tycker jag, herr talman, att man skall akta sig för att blåsa upp debatten i dag till ett ställningstagande i själva sakfrågan, dvs. de framtida relationerna mellan staten och kyrkan. Varför skall vi behöva krångla till debatten på det sättet? Det är i själva verket rätt enkelt. Ett inträngande arbete har satts i gång med att klara ut de många och besvärliga frågorna. Det arbetet bedrivs inom kyrkan och i samråd med statsmakterna. Låt då i all sin dar det arbetet fullföljas efter de riktlinjer som vi har varit eniga om! När resultatet föreligger kommer vi i folkpartiet att pröva det med utgångspunkt i de principiella ställningstaganden som vi har gjort. Vi har redovisat dem tidigare år, och vi har gjort det i dag. Inget avsteg har gjorts från de ställningstagandena. Så var lugn, herr Gustafsson, när sakdebatten kommer är vi i folkpartiet beredda att ta den. Men den stunden är inte inne ännu.

Herr talman! Herr Wirtén säger att det är helt klart var regeringen står i den här frågan och vad som är avsikten med samtalen. I viktiga frågor brukar man kunna hänvisa till regeringsdeklarationen. Anser den borgerliga regeringen att stat-kyrka-frågan inte är någon viktig fråga, där man inte behöver lämna någon anvisning i regeringsdeklarationen om den politik man skall föra? Det finns inte någonting angivet i regeringsdeklarationen om regeringens politik i den här frågan. När herr Wirtén nu skall beskriva regeringens politik gör han det med en hänvisning till en interpellationsdebatt mellan mig och den nuvarande kyrkoministern. Vi kan inte tolka resultatet av den interpellationsdebatten på samma sätt som herr Wirtén gör. Vi kan inte anse att vi där har fått klarlagt att den nya regeringen vill fullfölja den målsättning som från början låg till grund för samtalen. Om vi nu är tveksamma på den punkten, men herr Wirtén inte är det utan har fullt klart för sig hur det ligger till, har jag mycket svårt att förstå att inte folkpartiet åtminstone kan manifestera sitt landsmötes beslut så långt att man genom ett stöd till vår reservation ger uttryck för den klarhet på den punkten som herr Wirtén anser föreligger. Det vore ett blygsamt sätt att manifestera en så klar inställning i frågan som herr Wirtén här har beskrivit att folkpartiet har — och det har jag aldrig betvivlat. Men om nu den nya regeringen har samma inställning kan man visa det genom att lämna sitt stöd till reservationen.